Herr talman! I andra lagutskottets utlåtande nr 17 anförs att utskottet biträder förslaget i proposition nr 29 om principen att 40 timmars arbetsvecka skall bli lagfäst även för arbetstagare inom sjöfarten. Vad som är väsentligt i det i propositionen presenterade lagförslaget är emellertid att redarna ges laglig rätt att för flertalet ombordanställda ta ut längre ordinarie arbetstid än 40 timmar per vecka och att den anställde för sådan överskjutande arbetstid i första hand skall erhålla vederlag i form av fritid i hamn.

Herr talman! Det sägs i allmänhet att arbetstidsförkortningen till 40 timmar per vecka utgör ett led i standardförbättringen men — och det måste i detta fall understrykas — arbetstidslagen är även en skyddslag som skall förhindra att hälsovådligt lång arbetstid tas ut. Just beträffande sjöfarten måste lagens skyddskaraktär starkt framhållas och detta därför att man inom sjöfarten har laglig möjlighet att ta ut nästan fem gånger så mycket övertidsarbete jämfört med vad som är fallet för anställda på land. För flertalet ombordanställda är den ordinarie arbetstiden till sjöss 56 och 63 timmar i veckan. Under dessa förhållanden måste som sagt arbetstidslagens skyddskaraktär framhållas. Enligt nu gällande lagförslag kan det förekomma ett arbetstidsuttag på 69 och upp till 76 timmar i veckan om man sammanräknar ordinarie arbetstid och tid för övertidsarbete.

Yrket är tillräckligt påfrestande för dess utövare ändå, utan att en bristfällig sociallagstiftning på området skall medverka till en för tidig utslitning av arbetskraften inom sjöfarten och till andra allvarliga följdverkningar. Den svenska handelsflottan har under senare år förnyats i en omfattning som aldrig tidigare och torde nu vara en av de modernaste handelsflottorna i världen vad gäller såväl fartygens storlek som tekniska och maskinella resurser. Den kan väl hävda sig i den internationella konkurrensen. De som är motståndare till en i praktiken genomförd arbetstidsförkortning för sjöfolket kan därför inte göra gällande att bristande rationalisering och dålig lönsamhet motiverar en eftersläpning i sociallagstiftningen beträffande denna näringsgren. Med detta vill jag emellertid inte ha sagt att andra lagutskottet skulle vara motståndare till en förbättrad lagstiftning i alla avseenden. Här och var i utskottets utlåtande har motionerna fått en mycket välvillig skrivning, som de: brukar heta, men det räcker inte för mig i dag, när vi har möjlighet att ändra på de otillfredsställande förhållandena.

Nu återkommer detta argument, men den na gång som ett skäl mot en arbetstidsförkortning för sjöfolket. Man kan fråga sig vad det är som pågår inom svenska redarkretsar och om det inte är en form av utpressning mot både myndigheterna och riksdagen, när man under hot om att överföra de svenska fartygen under utländsk flagg försöker förhindra en nödvändig utbyggnad av sociallagstiftningen som syftar till att skydda den mänskliga arbetskraften. Förr när sjöfartsfrågor behandlades återkom ständigt argumentet om sjöfartens betryckta läge. Nu är det argumentet inte längre gångbart, och då hotar man med att överföra fartygen under utländsk flagg, om arbetstagarna inom sjöfarten genom riksdagsbeslut får samma sociala förmåner som övriga arbetstagare här i landet. Jag anser detta vara upprörande, och därför bör riksdagen lämna ett svar som inte kan missförstås. Och det kan riksdagen göra genom ett bifall till motionerna. Det räcker inte i dag med en aldrig så välvillig skrivning från utskottets sida.

Deras strävan ligger helt i linje med våra motioner och deras syfte. Ett bifall till motionerna skulle därför stärka de fackliga organisationernas ställning vid förhandlingar med redarna när det gäller att kunna lösa den för sjöfolket så viktiga sociala frågan att få en i praktiken genomförd arbetstidsförkortning och garantier för att man erhåller vederlagsfritid i hamn under anställningstiden. Herr talman! Med hänsyn till vad jag här anfört är det tyvärr inte möjligt för mig att godta utskottets förslag i dess helhet, utan jag ber att få yrka bifall till motionerna I: 1001 och II: 1159.

Herr talman! Med genomförandet av den nya sjöarbetstidslagen försöker man att till sjöss följa upp den arbetstidsreform, innebärande 40 timmars arbetsvecka till lands, som riksdagen för en tid sedan antog. Man har verkligen gjort en genomgripande revision av hela lagen och försökt att så långt möjligt utforma de ombordanställdas arbetsförhållanden så, att de blir likartade med de landanställdas. I 1964 års sjöarbetstidsutredning deltog representanter för samtliga sjöfartsorganisationer, och utredningsbetänkandet har också tillstyrkts av alla de ombordanställdas organisationer. Detta hindrar inte att det fortfarande finns förhållanden och i praktiken uppstår situationer, som sjömännen inte finner helt tillfredsställande. Det är t.ex. otillfredsställande, att sjömännen alltjämt kan åläggas arbetstider på 56 veckotimmar med 12 arbetstimmar under ett par dygn i följd. Detta blir emellertid ofrånkomligt, så länge man behåller det vaktindelningssystem, som tillämpas inom all sjöfart världen över. Det finns inga möjligheter att i dagens läge avskaffa systemet. I varje fall kan inte Sverige göra det ensamt, ty det skulle bara medföra att svenska bätar registrerades i andra länder. Det har också förutsatts i direktiven till sjöarbetstidsutredningen att nuvarande vaktsystem skulle bestå. Inte heller har någon erinran mot detta rests från de ombordanställdas organisationer. Den ordinarie arbetstid, som sjömännen utför ombord på ett fartyg, och som överstiger den normala veckoarbetstiden i land kompenseras, såsom vi hörde av fru Ryding, genom vederlag i första hand i form av fritid i land. Det har också varit lagstiftarnas intention att vederlaget skulle utgå i form av fritid i land. Arbetsmarknadens parter har haft samma mening och har i sina kollektivavtal tagit in detaljerade regler om vederlagsberäkning av fritid, vilket också närmare redovisas av utskottet. Det förhållandet att vederlaget nu tas ut i fritid innebär att även sjömännens arbetstid på längre sikt, t.ex. vid anställning under ett helt kalenderår, kommer att närma sig ett genomsnitt av 40 timmar per vecka. I motionerna yrkas att parterna lagstiftningsvägen skall tvingas att tillse att vederlaget i praktiken får formen av fritid. Det finns mycket som talar för riktigheten av en sådan uppfattning och utskottet har även, såsom fru Ryding medgav, uttryckt sig positivt beträffande tanken. Att utskottet trots detta inte kunnat tillstyrka motionerna beror på praktiska omständigheter, som hänger samman med den anställningsform sjömännen för närvarande har. Som regel mönstrar sjömannen av fartyget då han går i land, och ofta lämnar han därmed sin anställning. När sjömannen har gjort detta finns det ingen möjlighet att hindra honom från att ta en ny anställning innan vederlagsfritiden har gått till ända. Situationen kan bli en helt annan om samtliga kategorier sjömän får en fastare anställningsform — en s.k. rederianställning i stället för som nu är fallet en fartygsanställning. Det kan förväntas ett förslag från sjömanslagskommittén om detta, eventuellt redan i år, och då är det enligt min mening lämpligt att återkomma med motionerna och med detta yrkande. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionerna 1: 868 och II: 1032 har hemställts att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t begära utarbetande av förslag om laglig skyldighet för företag att varsla om driftsinskränkning eller företagsnedläggning. Frågan är fortfarande lika aktuell som den 28 januari i år då motionerna undertecknades. Jag tror rent av man kan säga att den är mer högaktuell i detta nu. Under den senaste tiden har flera företagsnedläggelser förekommit. Inom exempelvis TEKO-industrin har under 1960-talet över 26 000 personer avskedats och närmare 400 företag lagt ned driften. Enbart under innevarande års första kvartal har mellan 1 000 och 2 000 personer berörts av nedläggningar inom denna bransch. Men även inom andra branscher är riskmomenten påtagliga när det gäller nedläggningar. Jag är angelägen säga att detta gäller lika mycket statsägda företag. För att i en dylik situation göra friställelsen och övergången till annan verksamhet så mjuk som möjligt är det självfallet nödvändigt med längsta möjliga varseltid. Visst har det träffats avtal mellan berörda arbetsmarknadsparter om detta, men denna överenskommelse har inte fungerat till fyllest. Var och en förstår att människor som ställs inför en friställelse befinner sig i en mycket prekär situation, vilken blir särskilt svår om friställelsen sker med kort varsel. För berörda kommuner kan en kort varseltid helt förändra redan företagna planeringar, och den kan omöjliggöra en långsiktig planering. Det finns exempel på kommuner som nära nog blivit blottställda i en sådan situation. Med de erfarenheter som gjorts av den frivilliga överenskommelse som träffats om varsel vid nedläggningar tror jag att en lagstadgad skyldighet härvidlag kan vara behövlig. Nu har emellertid andra lagutskottet i sitt utlåtande nr 18 påpekat att arbetsmarknadsstyrelsen nyligen aktualiserat frågan om ytterligare effektivisering av varselsystemet. Jag erkänner att det för dagen med anledning av detta inte är nödvändigt att gå den här hårda vägen med en lagstiftningsåtgärd. Jag skall därför tills vidare nöja mig med att avvakta resultatet härav och ber således, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vi är alla överens med motionärerna om att det är berättigat förstärka skyddet för arbetstagarna när det gäller nedläggningar och varsel om nedläggning. Som utskottet antytt har arbetsmarknadsstyrelsen också framfört önskemål om ytterligare förstärkningar, och man bygger då på de erfarenheter man har av det ganska förbättrade avtal som träffades 1968. Det är klart att vi måste lita till att de fackliga organisationerna tillsammans med arbetsmarknadsstyrelsen, d.v.s. de som står närmast dessa frågor, kommer att bevaka saken. Av denna anledning anser andra lagutskottet att det inte är nödvändigt att tillgripa så drastiska åtgärder som en lagstiftning. Herr Persson i Heden säger att frågan om en längre varseltid nu ytterligare aktualiserats. Jag håller med om att det som skett nere i Norrköping påtagligt visat vilka besvärligheter som uppstår för de anställda när de inte får varsel i tillräckligt god tid. Företaget har emellertid förklarat saken med att man under den senaste tiden legat i underhandlingar som man hoppades skulle kunna leda till produktionsförbättringar, bl.a. en ökad avsättning av varor. Om företaget under denna tid hade varslat om en nedläggning, skulle detta ha spolierat möjligheterna att nå resultat vid förhandlingarna. Det är bl.a. sådana förhållanden som bidragit till att utskottet intagit den hållning det har gentemot en lagstiftning. Det rör sig härvidlag många gånger om en svår avvägning. Vi förutsätter att de fackliga organisationerna väl bevakar saken. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag inte på något sätt syftade på någon speciell nedläggning, vare sig i Norrköping eller någon annanstans. Jag bygger bara på de erfarenheter som gjorts av de många och stora nedläggningar som skett under de år som gått. Jag har i olika bygder sett vilka svårigheter människor kommit i på grund av att företag har tvingats — jag är angelägen om att stryka under ordet tvingats — att lägga ned på grund av olönsamhet. Detta har skett av olika skäl som jag inte i det här sammanhanget kan ta upp till debatt, men det är därför som vi har aktualiserat frågan i motioner. gärder har vidtagits i nuläget, torde det inte finnas anledning att gå den drastiska lagstiftningsvägen — ty detta är, som jag sade i mitt första inlägg, en drastisk väg. Vi måste dock samtidigt komma ihåg, att detta problem berör både människor — många gånger låginkomsttagare som har det dåligt ställt — och kommuner, som vid en nedläggning kan få se hela sin planering vältas omkull. Jag vill än en gång understryka att jag inte har något yrkande annat än utskottets.

Herr talman! I vårt land har vi en ganska omfattande lagstiftning i avsikt att skydda människor och egendom för skada, och den, jämte tillämpningsföreskrifter, måste regelbundet överses och kompletteras. Inte minst gäller detta på trafiksäkerhetsområdet. Det motionspar som kammaren nu har att behandla utgör ett litet led i strävandet att ernå förbättringar just i fråga om trafiksäkerheten. Motionärerna anser liksom reservanterna, herr Ernulf i första kammaren och jag i denna kammare, att det finns starka skäl för att förbättra kontrollen av inkommande fordon vid våra gränsstationer. Lastbilar som kommer hit från utlandet har ofta för stor last och för höga axeloch boggitryck, och i många fall är de felaktigt eller olämpligt lastade. Utan kontroll och tillrättaläggande måste sådana bilar utgöra en trafikfara på våra vägar. Man kan inte begära att polisen skall ha sådana resurser att den kan utöva den övervakning som anses erforderlig vid gränsstationerna. Däremot finns tullmännen alltid på plats. De beklagar själva att de saknar såväl befogenhet till som utbildning för besiktning ur trafiksäkerhetssynpunkt. Inte heller kan de utfärda provisoriskt körförbud då så erfordras i väntan på att polisen skall komma och efter slutgiltig besiktning fälla sitt avgörande. Efter vad jag inhämtat synes inga motsvarande bestämmelser finnas i andra länder. Å andra sidan känner jag till, att svenska lastbilar stoppas vid utländska gränsstationer, om bevakningspersonalen inom tullverket befarar att axeloch boggitryck överskrider tillåten belastning på vissa av de vägar som de har att passera till mottagningsorten. Likaså är det, antar jag, tullfolket som vid gränsen till Norge övervakar att de svenska lastbilarnas bredd inte överskrider den bredd som är tillåten enligt de norska bestämmelserna. I Österrike förekommer säsongvis kontroll av bildäcken för bilar som är destinerade till mottagningsorter i Alperna. En sådan kontroll borde vara angelägen även i vårt land. Hur många utländska bilar har inte vintertid blockerat trafiken i Norrland då de på grund av blankslitna däck och i avsaknad av snökedjor inte kunnat ta sig upp för backarna utan hamnat tvärsöver vägbanan och stoppat trafiken i flera timmar? Huruvida skador på material och människor inträffat i sådana sammanhang har jag inte hunnit utreda. Tullpersonal och polis har likartade funktioner, nämligen bevakning och kontroll av var sitt område. Tullmiännen är i huvudsak placerade vid gränserna och polisen arbetar inom våra gränser. Redan vid gränsen träder trafikbestämmelserna i kraft, och en dubbel bemanning vore både kostsam och onödig. Vad vore då naturligare än att tullmännen hade en med polisen samverkande funktion? Det är alltså inte fråga om att frånta polisen befogenheter eller att införa något element som leder till kompetenskonflikter; avsikten är i stället att underlätta polisens arbete. Denna fråga är inte ny. Redan vid 1967 års riksdag väcktes en motion med i stort sett samma innehåll som årets. Motionen avstyrktes av rikspolisstyrelsen, men generaltullstyrelsen var positiv till motionens syfte. I tredje lagutskottet rönte motionen en positiv behandling, vilket framgår av det föreliggande utlåtandet. Utskottet ansåg det önskvärt att man tillvaratog de möjligheter till samarbete mellan polis och tullverkets personal som förefanns. Utskottet gav också en klar anvisning till de båda myndigheterna att det väntade sig att dessa utan framställning från riksdagen skulle ta de initiativ som kunde erfordras för att lösa dessa praktiska samarbetsfrågor. Både vid 1968 och 1969 års riksdagar ansåg motionärer det angeläget att påminna om detta ärende eftersom inga initiativ hade tagits i den anvisade riktningen. I år har tullverket utfärdat vissa föreskrifter, medan frågan hos rikspolisstyrelsen ännu befinner sig på planeringsstadiet.

Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Som herr Sellgren myc ket riktigt sade har motioner av liknande innehåll varit föremål för riksdagens behandling under en följd av år. År 1967 remissbehandlades liknande motioner, och de avstyrktes då av rikspolisstyrelsen, som herr Sellgren riktigt angav. Utskottet kom för sin del också fram till att det av många skäl inte var lämpligt att dela upp ansvaret mellan rikspolisstyrelsen och tullverket. Utskottet framhöll emellertid med stor skärpa, att det var angeläget att ett samarbete åstadkoms mellan rikspolisstyrelsen och tullverket. Detta har lett till det resultatet, att generaltullstyrelsen den 26 januari 1970 meddelade föreskrifter till sin personal om hur samarbetet med polisen skall äga rum.

Skillnaden mellan utskottsmajoritetens ställningstagande och reservanternas önskemål är bara den, att reservanterna anser att tullpersonalen skall ha möjlighet att utfärda ett provisoriskt körförbud. Reservanterna anser emellertid, att tullpersonalen inte skall ha rätt att hindra fortsatt färd med fordon som belagts med provisoriskt körförbud; den fortsatta färden får med andra ord ske på förarens eget ansvar. Utskottsmajoriteten är övertygad om att det samarbete som vi nu förutsätter skall komma till stånd mellan polis och tullpersonal kommer att leda till ungefär samma resultat.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

Herr talman! Man kanske kan tycka att det bara är en nyansskillnad mellan utskottsmajoritetens uppfattning och reservanternas. Tredje lagutskottet har i princip samma uppfattning som reservanterna och motionärerna, nämligen att man bör söka åstadkomma en annan tingens ordning vid våra tullstationer. Men på en punkt tycker jag att uppfattningarna skiljer sig. Utskottsmajoriteten framhåller — och herr Grebäck sade det också — att det är olämpligt att dela upp ansvaret mellan tull och polis.

Det är alldeles uppenbart att tullverkets personal inte kan hindra fortsatt färd. Men ett provisoriskt körförbud innebär dock en hårdare belastning än om fordonet som nu helt opåtalat får passera. Det är inte heller tillfredsställande med en ensidig anvisning från tullverkets sida. Vid de sonderingar jag har gjort har det visat sig att denna anvisning inte riktigt fungerat på alla stationer. Vi har alla ett direkt ansvar i trafiksäkerhetsavseende. Antag att vi ser en onykter person sätta sina bilnycklar i tändningslåset och starta sin bil i avsikt att avlägsna sig från platsen. Vi är då skyldiga att förhindra en sådan färd. Skulle något inträffa på vägen kan den som varit åsyna vittne till avfärden belastas för att inte ha bevakat trafiksäkerheten, en primär medborgerlig skyldighet. Sådana krav kan man inte ställa på personal vars arbetsförhållanden är reglerade i särskilda anvisningar. Men där olika personalgrupper möts i utövandet av sina funktioner borde också sådana tillämpningsföreskrifter och anvisningar finnas att deras arbete kan överlappas och de kan vara varandra till hjälp. Det är alltså inte fråga om en uppdelning av ansvaret.

Herr talman! Jag skall inte gå in på vad utskottet anfört i ärendet; jag vill dara framföra en synpunkt. Herr Sellgren sade att de svenska lastbilarna när de passerar gränserna till andra länder blir ganska väl bevakade. Det kan ha sin förklaring i att vi i Sverige tillåter längre bilar och släpvagnar och högre axeloch boggitryck än man tillåter i andra länder, och vi har också bredare lastfordon än man har i vissa andra länder. Om de svenska bilarna kommer över med last anpassad efter de svenska förhållandena är tullpersonalen självfallet medveten om att de inte lämpligen kan tillåtas passera på de länders vägar som inte tål de laster och axeltryck det här blir fråga om. I princip delar jag uppfattningen att man så långt det är möjligt skall eftersträva en bättre trafiksäkerhet. Jag tror också att de åtgärder man här vidtar kommer att leda till en bättre trafiksäkerhet, såsom herr Grebäck också påpekade. Dessutom skall vi vara på det klara med att trafiksäkerhetsverket följer denna fråga liksom andra sådana ärenden. Jag tror därför att man har överdimensionerat detta problem. Men därmed vill jag inte förringa de synpunkter som motionärerna framfört.
Herr talman! Herr Sellgren sade att det inte är fråga om någon uppdelning av ansvaret. Men visst får väl en tulltjänsteman ett visst ansvar om han utfärdar ett provisoriskt körförbud: och föraren i fråga respekterar det. Det kan naturligtvis innebära att föraren blir sittande vid tullstationen i flera timmar innan polisen kommer och kanske konstaterar att det inte finns något skäl att utfärda körförbud. Ett provisoriskt körförbud kan givetvis också vara befogat, men man kommer inte ifrån att man lägger på tullpersonalen ett visst ansvar för bedömningar som den inte har utbildning till och kanhända inte heller har utrustning för. Man kan naturligtvis utrusta tullstationerna på lämpligt sätt, men i så fall uppstår ju en dubblering av utrustningskostnaderna. Jag tror, herr Sellgren, att man inte ska krångla till denna fråga mer än nödvändigt och göra den märkvärdigare än den är. Med den positiva behand reskrifter som rikspolisstyrelsen och tullverket har utfärdat eller kommer att utfärda tror jag att denna fråga kommer att lösas på ett tillfredsställande sätt. Jag tror också att reservanterna och motionärerna har anledning att känna sig belåtna med den behandling som motionerna fått i utskottet och den uppmärksamhet som de har mötts med från tullverkets och rikspolisstyrelsens sida.
Herr talman! Jag delar herr Grebäcks förhoppning att vi nästa år inte skall behöva motionera i detta ärende. Enligt vad jag har funnit föreligger en viss tröghet att kunna få igenom en sådan här naturlig sak. Om inte något nytt har inträffat till nästa år och motionärerna återkommer torde väl tredje lagutskottet då få inta en strängare hållning i denna fråga. Till herr Sundelin skulle jag vilja säga att vi inte alls har så mycket bätt re vägförhållanden här i landet att det inte skulle vara lika stort behov av kontroll när det gäller axeloch boggitryck för utländska bilar som kommer hit som när våra bilar passerar gränsen till andra länder. Bland de exempel som jag har samlat in finns ett fall som jag kan relatera. En bil från Sverige skulle passera gränsen till Finland vid Haparanda—Torneå destinerad till en ort i Finland. Bilen belades med provisoriskt körförbud i väntan på polisen. Motivet var att bilen var destinerad till en ort i det inre av Finland dit vägar ledde som inte medgav samma axeloch boggitryck som rikshuvudvägarna i Finland. Bilens last var fullt acceptabel för rikshuvudvägarna men inte för andra vägar. Föraren fick vänta hela dagen, herr Grebäck, tills polisen kom. Polisen besiktigade bilen och gav körtillstånd. Ifrågavarande förare och ägare hade inga som helst möjligheter och ingen tanke på att föra någon talan mot tull verket eller mot de finska myndigheterna därför att bilen hade kvarhållits vid gränsen, utan man accepterade att myndigheterna var försiktiga. Ansvarskännande åkare reagerar såvitt jag vet — jag är inte åkare utan transportköpare — på det viset. Det är riktigt som herr Grebäck sade att tullverkets personal inte har den utbildning som erfordras, men efter vad jag har inhämtat är personalen på gränsstationerna intresserad av att få en sådan utbildning och sådana befogenheter att man kan stödja polisen i detta avseende. Detta är inte att krångla till saken, herr Grebäck, utan det är ett försök att nå ett resultat som är väsentligt ut trafiksäkerhetssynpunkt.

Herr talman! Jag skall be att få tacka herr Sellgren för hans ytterligare kommentering av mitt anförande. Det är alldeles riktigt som han säger, att vägarna är dåliga på vissa ställen utomlands liksom de är på vissa ställen här i landet, så att de inte tål de tunga laster som bilarna för med sig. Detta förhållande berörde jag emellertid inte. Vad jag talade om var att vi i vårt land har sådana föreskrifter att bilarna kan lastas tyngre, att de kan ha större totallängd och att de även kan vara bredare än som är tillåtet i andra länder. Detta gör att de tullmän som har att bevaka de andra ländernas intressen har större anledning att ge akt på just de förhållanden som jag påtalade än vad vi skulle ha med avseende på de bilar som kommer från en del andra länder. Detta är alldeles självklart. Vidare säger herr Sellgren att det ingalunda är på det sättet att vi har bra vägar i vårt land. Nej, det skall gudarna veta att vi har dåliga vägar, men det var inte detta jag talade om.

Bara helt kort, herr talman! Jag vill ansluta mig till var herr Sundelin här sade. Vi har dåliga vägar i vårt land. Glöm inte att vi kommer från ett län där vi har urusla vägar, där skogsindustrin har stora svårigheter att under vissa tider av året frakta ner sin råvara, rundvirket, till rimliga kostnader på grund av att de på dessa vägar tilllåtna axeltrycken är för låga. I detta avseende råder precis samma förhållande här som i andra länder, vilket förhållande är värt att beakta även vid gränsöverskridande trafik.

Herr talman! I den motion som vi nu behandlar föreslås tullättnader på industrivaror från u-länderna. Motionen har i vederbörlig ordning avstyrkts av utskottet; det är väl alltid vad som händer med förslag som går ut på att underlätta för u-länderna att sälja billigare på våra marknader. Skulle de få göra det, skulle ju konkurrensen i fråga om i-ländernas produkter öka. Vi skulle få betala mera för vår påstådda solidaritet än vi i regel är beredda att göra. I motionen föreslås en begränsad tulllättnad för u-ländernas industrivaror. Förslaget går i korthet ut på att man vid beräkning av tull på förädlade produkter skall göra avdrag för den del som utgörs av råvarukostnad. I motionen nämns också möjligheten att man väljer ut ett antal typiska u-landsprodukter och befriar dem från tull helt och hållet. Det är klart att de åtgärder som föreslås i motionen är mycket mindre långtgående än kravet på generella tullpreferenser såsom t.ex. framfördes av den senaste UNCTAD-konferensen. I motionen föreslagna åtgärder skulle emellertid ha den fördelen att de kunde åstadkommas utan att man avvaktade de internationella överenskommelser som behövs för generella åtgärder. Det skulle t.ex. vara möjligt för Sverige att genomföra sådana här åtgärder i större eller mindre omfattning alldeles på egen hand. Utskottet säger inte om det är för sådana åtgärder eller inte, om det anser att de är tekniskt möjliga att genomföra eller inte. Utskottet tar inte ställning, det refererar bara uppgifter från OECD som tyder på att en överenskommelse om de generella tullpreferenserna skulle vara nära förestående. Därför vore det fel, menar man, att nu störa bilden genom att gå på den linje som förordas i motionen. Det vore intressant att få veta från utskottet, hur säkra de uppgifter som man refererar egentligen är. Det sägs i utskottets betänkande — och det är ganska sensationellt — att man från vissa källor inom OECD har fått veta, att en Överenskommelse om generella tullpreferenser skulle vara klar redan under 1971. Om man betänker de enorma svårigheter som har visat sig föreligga när det gällt att få framför allt de stora industriländerna med på sådana åtgärder och hur energiskt man från u-landshåll och från en del andra håll har krävt sådana åtgärder utan att få något gehör, låter uppgiften som sagt ganska sensationell, och det vore bra, om någon från utskottet kunde ge besked om på vilket sätt man har fått fram den och hur tillförlitlig denna uppgift egentligen är. Jag tror för min del tills vidare att utskottet är litet väl optimistiskt, men om utskottet har rätt, är det så mycket bättre. Jag skulle också vilja ställa en annan fråga: Om det nu är så att man verkligen tror att sådana här åtgärder är nära förestående — det kan ju förhålla sig på det sättet — varpå bygger man då den argumentation som utskottet anför, nämligen att dessa mindre långtgående åtgärder skulle försvåra genomförandet av generella tullpreferenser i en framtid? Jag ser ingen motsättning på denna punkt. Utskottets ursäkt får väl tills vidare godtas, men några ord om bakgrunden till förslaget kan ändå vara på sin plats. Man behöver ju inte hänge sig åt några utsugningsteorier för att komma fram till att u-ländernas handelssituation av flera orsaker är mycket svag i förhållande till de rika ländernas. En orsak är att u-länderna i mycket stor utsträckning är beroende av en ensidig export av rena eller mycket litet förädlade råvaror. Priserna på råvarorna har under mycket lång tid varit i stort sett oförändrade. De har bara fluktuerat något på en ganska låg nivå medan priserna på de industrivaror som uländerna tvingas importera stigit ganska kraftigt. U-länderna har med andra ord fått sälja billigt och köpa dyrt. Den företeelse som vi vill komma åt i motionen är just att man stimulerar till råvaruproduktion i u-länderna genom låga tullar samtidigt som man genom höga tullar försvårar för u-länderna att exportera förädlade produkter. Den generositet som industriländerna säges visa genom att ha låga tullar på råvaror är alltså ganska dubbelbottnad, och detsamma kan sägas om tulloch skattelättnader på den typ av livsmedel som u-länderna producerar utan nämnvärd konkurrens från industriländerna, t.ex. kaffe, te, kakao, citrusfrukter, bananer och den typen av varor. Det har beräknats att om de rika länderna skulle ta bort alla tullar och alla skatter då det gäller denna typ av varor, skulle det inte öka exportinkomsterna för samtliga u-länder med mer än cirka 100 miljoner kronor. Effekten är alltså praktisk taget negligeabel. Detta skall då jämföras med värdet av det skydd som de avancerade industriländerna ger sin jordbruksproduktion och som kan mätas i belopp på uppåt 10 miljarder dollar. Det här är fakta som förelegat rätt länge och som är ganska kända. Vad man däremot inte hört talas om lika mycket är att u-ländernas konkurrensläge på våra marknader är mycket besvärligt också i fråga om industriprodukter, vilket främst har två orsaker som också tagits upp i motionen. Den ena är att den tullmur som uländerna måste kliva över när de skall sälja förädlade produkter inte bara är uppbyggd av den relativt låga tullen på råvaror jämte tullen på förädlingsvärdet. I stället beräknas tullen på både förädlingsvärdet och hela råvarukostnaden. Vi vill ha bort denna tullbelastning och önskar i stället räkna tull enbart på förädlingsvärdet. Det andra skälet av betydelse i sammanhanget är att tullar på industriprodukter generellt sett är högre när produkterna importerats från u-länder än när de importerats från andra industriländer. Håller man sig till den nominella tullen som det heter enligt nomenklaturen, d.v.s. tullen uttryckt i procent på importvärdet på varor från u-länder, finner man, att den i genomsnitt uppgår till 16,4 procent medan motsvarande nominella tull vid import från industriländer bara är 11,4 procent. Vi bygger således generellt upp en högre tullmur mot u-länderna än gentemot andra, rikare länder. Jämför man i stället den effektiva tullen, d.v.s. tullen uttryckt i procent på förädlingsvärdet, blir skillnaden ännu större eller 32,8 procent tull på import från u-länderna och 19,1 procent tull på import från industriländerna. Dessa siffror gäller samtliga OECD länder. Håller man sig bara till Sverige är tullnivån lägre, men i genomsnitt är skillnaden mellan effektiv tull och den egentliga tullsatsen större. Man räknar med att den effektiva tullen i Sverige är 216 procent av den egentliga tullen, d.v.s. mer än dubbelt så hög. Betydelsen för u-länderna av att slippa denna diskriminering skulle säkerligen inte vara liten, även om jag alltså håller med utskottet om att generella tullpreferenser är värdefullare. Vi får nu vänta och se vad som händer vid de förhandlingar som pågår inom GATT och UNCTAD:s preferenskommitté. Om bevillningsutskottets optimism när det gäller snabba resultat skulle visa sig välgrundad, så kommer vi motionärer att tillhöra de mycket glada; i annat fall återkommer vi. Det näst bästa har ofta fått duga när det gäller insatserna för jordens fattiga. Herr talman! Jag har för dagen inget yrkande utan hoppas bara att utskottets motiv för att avstyrka bifall till motionen kommer att visa sig vara hållbart. Jag skulle också sätta värde på om någon talesman för utskottet kunde sätta litet mera kött på benen när det gäller uppgiften om att vi kan vänta oss generella tullpreferenser redan nästa år. att riksdagen hos Kungl. Maj:t begärde översyn av instruktionen för centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden så att ett större hänsynstagande till de sociala aspekterna vid bestämmande av beloppen och reglerna för existensminimum vid införsel i lön kunde göras;

Herr talman! Med god hjälp av riksdagens upplysningstjänst har jag fått fram ett material som gjort det möjligt att följa hur frågan om existensminimum har behandlats i riksdagen under 1960-talet. Det är ett mycket omfattande material. Ärendet har varit uppe i stort sett varje år, antingen i motioner eller i enkla frågor och interpellationer. Det förefaller också som om representanter för alla partier har varit engagerade och då fört en ganska blandad argumentering. I år har fru Gradin och jag väckt motionen II: 262 och fru Lilly Ohlsson och herr Mårtensson motionen 1: 220, i vilka motioner vi har tagit upp detta problemkomplex. Måhända har vi därvid inte kunna tackla frågan från någon helt ny utgångspunkt; vi har väl mera utgått från allmänmänskliga synpunkter och aktualiserat problemen från vår erfarenhet av arbetet ute på fältet. Till riksdagens ledamöter har i denna fråga också kommit ett öppet brev som argumenterar för vår motion. Vi har dock inte haft någon kontakt med den aktionsgrupp som kallar sig Kamporganisationen för annorlunda socialvård. Man kan ha olika synpunkter på detta slags aktioner, men den skriftliga argumentationen hos gruppen överensstämmer i väsentliga delar med den erfarenhet jag har som kommunalt engagerad arbetsförmedlare och, inte minst, som övervakare. Att leva på existensminimum innebär att man hamnat i ett ekonomiskt underläge som kan få långvariga konsekvenser. Grundorsakerna kan vara flera, t.ex. långvarig sjukdom, arbets löshet, skilsmässa eller social belastning. I praktiken har det visat sig medföra långvariga konsekvenser att ha existensminimum som levnadsstandard, och det är också mycket besvärande när det gäller återanpassningen till ett normalt samhällsliv. Huvudargumentet i vår motion är att nu gällande regler på detta område är mycket stränga och i många fall omöjliggör en riktig återanpassning. Reglerna kan vara förkrossande även för välanpassade människor. Vi är också medvetna om att reglerna kan tillämpas olika. Vissa handläggare är generösa, andra håller sig mera till de allmänna bestämmelserna. Detta medför att betydande orättvisor kan uppstå i det att likartade fall bedöms olika. Utskottet har i sitt utlåtande behandlat vår motion ganska ingående. Bl.a. finns där en redogörelse för hur den centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden går till väga för att fastställa gällande normalbelopp. Utskottet framhåller också att via de generösa tolkningar som är möjliga inom ramen för gällande belopp kan hänsyn även tagas till sociala och andra förhållanden. Utskottets skrivning kan visserligen tolkas som ett välvilligt avstyrkande men innebär ändock ett avstyrkande. Jag hoppas att alla som handlägger frågor av detta slag verkligen kommer att ta del av utskottets välvilliga skrivning och att bestämmelserna även i framtiden skall tolkas på ett generöst sätt. Det har inte fogats någon reservation vid utskottets betänkande. Frågan har under 1960-talet behandlats efter samma mall och utskottet inleder även 1970-talet med samma praxis, låt vara med en välvilligare skrivning. Första kammaren har redan vid föregående plenum efter debatt följt utskottets förslag. Debatten i denna kammare kan därför inte heller ge något annat resultat. Ärendet får väl fullföljas av enkammarriksdagen. Det skulle enligt min mening enbart ha varit till nytta om man hade följt motionens förslag om en allmän översyn på detta område. En enhetligare bedömning betyder ganska mycket för den enskilde, inte minst med hänsyn till dagens inriktning på jämlikhet. Frågan har nu hamnat i ett låst läge. Man hänvisar bara till möjligheten att enligt förekommande praxis följa generösare tolkningsprinciper. Detta är en felaktig inställning. Dels innebär den ett accepterande av att det utöver gällande regler förekommer sidoprinciper, dels medför den att endast den klient som möter en generös handläggare får en positiv behandling medan andra får ett sämre utgångsläge. Vår motion syftade till en översyn av instruktionen till centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden så att större hänsyn i framtiden skulle kunna tas till de sociala aspekterna. Herr talman! Med stöd av dessa allmänmänskliga motiveringar yrkar jag bifall till motionsparet I: 220 och II:262.
Herr talman! Jag skall säga några ord i denna fråga, där jag rimligtvis bör vara något sakkunnig, eftersom den avser förhållanden som jag har beröring med i mitt yrke. Jag har stor förståelse för de motioner som väckts. Jag har föresten själv motionerat 1966 i samma ämne och i samma riktning. Frågan är emellertid kanske något svårare än vad motionärerna tänkt sig. Det finns två intressenter i dessa frågor. Den ena vill att man skall ta så mycket pengar som möjligt ur vederbörandes lön; det gäller de personer som har fordringar på denne. Den andre är löntagaren själv, som naturligtvis vill att man skall ta så litet som möjligt av lönen. Det finns alltså även en mottagarintressent, vilket komplicerar problemet åtskilligt. Det har visat sig att denne ofta har synpunkter i dessa ärenden. Barnavårdsmän och barnavårdsmyndigheter, som ofta är inblandade i dessa sammanhang, visar oftast mycket stor förståelse för gäldenären i dessa ärenden. Jag tror att de generellt försöker hjälpa de människor som kommit i denna situation. De kan emellertid inte gå hur långt som helst i denna strävan, eftersom barnavårdsnämnderna också är skyldiga att ta hänsyn till mottagarens intresse av att få de pengar som vederbörande oftast är i oundgängligt behov av. Det allra största problemet i detta sammanhang, som inte berörts i vare sig motionerna eller betänkandet, är speciellt aktuellt i månaderna januari t.o.m. april. Införsel i lönen tillämpas inte bara för underhållsbidrag, som först tas ut, utan även för preliminärskatt, och arbetsgivaren skall dessutom under de fyra första månaderna av året dra av kvarstående skatt för dem som fått sådan. Det är vidare så olyckligt ordnat att skilda myndigheter fastställer existensminimum i samband med uttagande av underhållsbidrag och av skatt. Detta är en komplicerad fråga, där reglerna borde kunna ändras. Jag har också på detta område väckt motioner, som dock inte lett till någon förbättring. Nuvarande ordning innebär att ett belopp först sätts undan för underhållsbidraget, varefter arbetsgivaren är skyldig att enligt tabell dra dels preliminärskatt, dels under det första kvartalet kvarskatt, även om det då inte blir ett öre kvar för löntagaren att leva på. Löntagaren har alltså fått ett existensminimum som gäller för underhållsbidraget. Han tror, vilket är rimligt, att det skall gälla för hans lön över huvud taget, men det gör det alltså inte. Han måste uppsöka en lokal skattemyndighet för att få ett existensminimum som gäller skatten. Det tar sin tid. Det tar också tid för de lokala skattemyndigheterna att fastställa detta, därför att det uppstår köbildning under januari månad. Jag har frågat finansministern vad en sådan person skall leva av under tiden. Man tar hela hans lön — han får inte ett öre kvar. Det är verkligen ett problem. Jag har velat lösa det så, att man skulle ha ett existensminimum en gång för alla, som alla skulle känna till och som är det minsta man kan leva av. Detta skulle en arbetsgivare vara skyldig att alltid iaktta. Man skulle alltså aldrig få beröva en löntagare hela hans lön, utan man skulle alltid lämna så mycket som det är skäligt att leva av. Först därefter skulle löntagaren behöva gå till de lokala skattemyndigheterna för att eventuellt få ett högre belopp fastställt med hänsyn till de individuella förhållanden som kan föreligga. Detta är enligt min mening det mest angelägna när det gäller existensminimum. Det är en svår fråga. Nu uppmanas, som herr Jadestig också påminde om, utmätningsmännen av utskottet att vara generösa. Jag tror att utmätningsmännen är glada över att få läsa detta. Det är emellertid fortfarande två motsatta intressen, nämligen att generositet åt ett håll betyder njugghet åt ett annat. Motionärerna har nog i någon mån förbisett den komplikationen.

Herr talman! Ett enhälligt bevillningsutskott har haft en mycket positiv inställning till motionerna I: 220 av fru Lilly Ohlsson och herr Mårtensson samt 11: 262 av herr Jadestig och fru Gradin. Att utskottet inte tillstyrkt bifall till motionerna beror på att centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden har att ta hänsyn till de faktorer som inverkar på levnadskostnadsutvecklingen. De normalbelopp som CFU årligen fastställer skall tjäna till ledning vid fastställande av existensminimum i det särskilda fallet. Det är vi alla helt överens om. Jag hoppas att utskottets skrivning på s. 9 i utskottets betänkande nr 31 måtte komma till kronofogdemyndigheternas kännedom. Utskottet uttalar enhälligt följande: »Vid införsel är utmätningsmannen över huvud taget inte bunden av de av CEU fastställda normalbeloppen utan har vidsträckta befogenheter att i varje särskilt fall pröva hur stort belopp som skall förbehållas gäldenären.

Tyvärr blir vid en jämförelse de normalbelopp för existensminimum som centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden fastställt för 1970 faktiskt lägre än den av Kommunförbundet för några veckor sedan rekommenderade taxan för samma år. Existensminimum i ortsgrupp 3 blir enligt Kommunförbundets rekommendation 420 kronor mer per år för ensamstående och 1 660 kronor mer per år för makar samt i ortsgrupp 4 320 kronor mer per år för ensamstående och 1460 kronor mer per år för makar. I ortsgrupp 5 överstiger de årliga interkommunala ersättningsbeloppen normalbeloppen för existensminimum med 20 kronor för ensamstående och 960 kronor för makar. För barn under 16 år överstiger Kommunförbundets rekommendation ersättningsbeloppen avsevärt normalbeloppen för existensminimum, d.v.s. med inte mindre än 900 kronor i ortsgrupp 3 och 4 samt 840 kronor 1 ortsgrupp 5. Jag hoppas att en samordning skall ske så att dessa belopp i varje fali kommer att gälla. Jag hoppas också att man skall ge möjlighet till att existensminimum verkligen skall sättas så högt att det går att leva på det. Personligen är jag fullt införstådd med de sociala problem som kan komma att uppstå i de enskilda fall som motionärerna har tagit upp. Jag tror att man försummar att ta kontakt med den kronofogde som handlägger det enskilda ärendet. Det finns faktiskt många mycket sympatiska kronofogdar, men de har inte samma PR-sinne som herr Sjöholm att agera så att deras sätt blir välkänt. Här har socialarbetaren och t.o.m. barnavårdsmannen full frihet att hjälpa en person i socialt trångmål till rätta. Som barnavårdsman vet jag av erfarenhet att kronofogdarna låter tala med sig och att de kan ta sociala hänsyn. Jag föreställer mig att de flesta kraven belöper sig på underhållsbidrag till barn, som betalats ut såsom bidragsförskott. Men här dyker ett nytt problem upp. Kommunerna är ålagda att förutom för sitt eget intresse också svara för statens återkrav hos den underhållsskyldige för utgivet bidragsförskott. Sköter inte kommunerna detta tillräckligt effektivt, riskerar de att statsbidraget inte betalas ut, utan kommunen får bära hela kostnaden. Jag tror att detta är en bidragande orsak till att tillräckliga sociala hänsyn kanske inte tas i alla fall. Möjligen kan denna risk vara större där man har speciella kravavdelningar. Den underhållsskyldige vistas ofta på annan ort än i den kommun som har att tillvarata samhällets intresse av att återbetalning sker. Om barnavårdsmannen sköter kravet kan han i samförstånd med barnavårdsnämnden hjälpa den enskilde att få behålla mer för egen del efter prövning i det enskilda fallet. Men precis som herr Sjöholm har sagt, har jag upplevt att om barnavårdsnämden varit generös har man i stället tagit mera i skatt. Det är inte så det hela var tänkt. Sedan kommer andra komplikationer till. Om den underhållsskyldige fått förskott på lönen, tar man också ut detta. Som barnavårdsman brukar jag, trots att det inte ingår i mina skyidigheter, i de fall vi här talar om animera den underhållsskyldige till att hos länsstyrelsen anhålla om att få skulden på bidragsförskottet avskriven. Samhället bör, enligt mitt sätt att se på den sociala servicen, ge medborgarna hjälp och upplysning så att de kan tillvarata sina rättigheter. Jag vill med detta, herr talman, upplysa om de möjligheter som finns för att hjälpa människor till social anpassning. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tackar för talmannens medgivande att i ett sammanhang kommentera de båda utlåtandena från bankoutskottet, nr 18 om riksbanken och riksgäldskontoret och nr 19 om den ekonomiska politiken. Det skulle ha varit svårt att hålla dem åtskils. Sakmaterialet är i långa stycken detsamma och de agerande personerna, de som har att stå till svars, är också i stor utsträckning desamma. De har i flertalet fall bara att gå de få stegen från kanslihuset eller riksdagshuset över till riksbanken för att i annan kapacitet men med oförändrad målsättning och oförändrade ambitioner handlägga frågor av central betydelse för vårt ekonomiska liv. De båda utlåtandena baserar sig på ett omfattande material, som tidigare har tillställts kamrarna. Med bankoutskottets memorial nr 1 överlämnades i mitten av januari bankofullmäktiges rapport om riksbankens tillstånd, rörelse och förvaltning — som det heter — under kalenderåret 1969. Som bilaga gick valutastyrelsens berättelse med, liksom redogörelser för riksbankens jubileumsfond och riksbankens pris i ekonomisk vetenskap. Tumba pappersbruks redogörelse har också lämnats till kamrarna. Underlag för den diskussion vi skall föra i dag kring riksbankens verksamhet finns också att hämta i riksdagsrevisorernas granskningsrapport, som i år för ovanlighetens skull har ett bifogat juristutlåtande beträffande vissa av riksbankens åtgärder. Det rör sig för resten delvis om sådana åtgärder som bankoutskottet knappast hade kunnat kommentera, eftersom delar av dokumenteringen återfinns i bankofullmäktiges s.k. särskilda, d. v. s. hemliga, protokoll. Med bankoutskottets memorial nr 2 överlämnades den berättelse som fullmäktige i riksgäldskontoret avgivit för det senaste budgetåret. Både i fråga om riksbanken och riksgälden har bankoutskottet på sedvanligt sätt kompletterat granskningen genom att gå igenom fullmäktigeprotokoll och anmoda verkscheferna att i utskottet svara på vissa frågor. Vad så beträffar utlåtandet om den ekonomiska politiken, bankoutskottets utlåtande nr 19, har det som utgångspunkt en rad motioner från oppositionshåll, delvis av principiell art, delvis med mera begränsad syftning. De motionerna är väckta under den all männa motionstiden och de bör — detta gäller i varje fall motionerna med principiell uppläggning — läsas som inlägg i den debatt kring samhällsekonomin där regeringen i statsverkspropositionen har redovisat sin uppfattning.

De formuleringarna, som jag här har skrivit av, var att kreditmarknaden kännetecknats av »den mest massiva uppvisning av penningpolitiska = restriktionsåtgärder, staplade på varann, som något land upplevat i mannaminne». Än mera koncentrerat — till en enda droppe skull? man kanske kunna säga — har faktiskt finansministern = själv karaktäriserat riksbankspolitiken. Hans omdöme om den var: »brutal». Normalt är ordet brutal naturligtvis inte något honnörsord ens hos en finansminister. När det ändå av herr Sträng används nästan som beröm skall detta ses mot bakgrunden av den utveckling som riksbanken haft att stå emot.

En riksbanksledning som har att hantera en sådan verklighet måste nog agera med en viss brutalitet. Utskottets majoritet säger också att den helt ansluter sig till bankofullmäktiges allmänna uppläggning av kreditpolitiken, medan reservanterna från moderata samlingspartiet i sin skrivning säger att den restriktiva kreditpolitiken varit ofrånkomlig. Det omdömet betyder inte att reservanterna från moderata samlingspartiet anser att riksbankspolitiken kan gå fri från kritik. Man efterlyser en mindre snäv tolkning av de generella direktiven om Pprioritering för statens och bostadsbyggandets behov, och man beklagar att kreditpolitiken inte har fått en sådan tilllämpning att den kunnat vinna allmänt förtroende och förståelse hos alla som berörs av den. Det är två kardinalpunkter, och jag skall här uppehålla mig något vid dem båda.

Inte heller anser jag det vara inkorrekt att ur formuleringarna utläsa en viss kritik mot vad som beslutats i detta hus. Tillspetsat kan man säga att vi här i landet drivit en kreditpolitik som låtit stat och bostadsbyggande kunna räkna med hyggliga finansieringsmöjligheter under både lågkonjunkturer och högkonjunkturer, medan näringslivet ställts inför besvärande restriktioner i de konjunkturlägen, d.v.s. under högkonjunkturerna, då kapitalet verkligen behövs. Särskilt besvärande är det när övergången från likviditetspåspädning till likviditetsåtstramning görs tvär, ryckig och nervös. De anmärkningarna har länge kunnat riktas mot den ekonomiska politiken. En särskild tyngd har de fått när det gått dithän, att näringslivets kapitalsvårigheter hindrar oss att komma till rätta med bekymren kring vår handelsbalans. Och det är där vi befinner oss i dag. Det är nämligen inte köpmotstånd mot svenska varor som hindrar oss att tjäna in mer exportvalator utan det är utbudet som begränsats på grund av att exportindustrin saknar resurser att höja sin tillverkningskapacitet. Hade man kunnat låna upp ytterligare några miljarder för att köpa och installera nya maskiner — alltså för att sätta ännu bättre arbetsverktyg i händerna på de anställda — ja, då skulle valutareserven ha fått en välbehövlig förstärkning. En kreditpolitik som utformas så, att den främst slår på näringslivet, äventyrar själva syftet med kreditåtstramningen: att förbättra vår valutasituation. Att investeringssiffrorna för 1969 tedde sig relativt hyggliga för industrin berodde på att man började året med god likviditet inom företagen. Nu är denna tagen i anspråk, och bankväsendets likviditet har också sugits ut under 1969. Hur skall man då i sinnevärlden kunna realisera den tioprocentiga ökning av industriinvesteringarna som finansplanen förutsätter? Ja, den frågan kan väl ingen svara på — finansministern kan det inte, inte heller riksbankschefen. Det korta perspektivet är alltså ytterligt oroande. Det längre perspektivet är det kanske i ännu högre grad på grund av de samhällsekonomiska verkningar som skatteförslaget kan beräknas få i form av hinder för den ekonomiska utvecklingen i landet. Att fortsatta framsteg kräver ökade resurser borde vara klart, och lika klart borde vara att ökad produktion kräver ökad kapitaltillgång; näringslivet kan inte i längden försörjas på en restpost av kapitaltillgången. Vi måste nog få i gång en ordentlig debatt kring riksbankens politiska bundenhet till regering och riksdag.

Som vi har det för närvarande arbetar vi med ett system som innebär ett haltande på bägge benen. Det besked som Yngve Holmberg i förrgår lämnade om arbetsvillkoren i bankofullmäktige belyser situationen. Jag föreställer mig att den frågan återkommer senare i dag. Vad så beträffar kritiken av den PR mässiga sidan av riksbankspolitiken, marknadsföringen, finns det onekligen skäl för de frågetecken som sätts i reservation nr 1 i bankoutskottets utlåtande nr 18. Det kan inte vara tillfredsställande att riksbanken vidtar åtgärder som är av den karaktären att det, som statsrevisorernas utredningsman säger, måste lämnas öppet huruvida riksbankens åtgärder skulle stå sig vid en domstolsprövning. Inte heller är det bra att riksbanken genom att debitera 360 procent ränta framkallat en debatt där det måste erinras om lagbestämmelserna kring utnyttjande av annans trångmål. Väsentlig är också frågan om rättssäkerheten. Riksdagsrevisorerna har tagit upp också denna. Deras utredningsman nöjer sig i stort sett med att hänvisa till vad professor Nils Herlitz i ett förvaltningsrättsligt arbete sagt om den nu allt vanligare situationen att en myndighet anser sig vara utrustad med vidsträckta och odefinierade befogenheter i saker som angår enskilda. Att medborgarna i ökad grad skulle bli beroen de av myndighetsåtgärder, vilkas förutsättningar och innebörd inte preciserats i lagstiftningen, kan inte vara en önskvärd utveckling i samhället. Att åtgärden sedan, som i riksbankens fall, av myndigheten själv hurtigt betecknas som »okonventionell och kännbar» gör inte saken bättre. Riksdagsrevisorerna spelar över frågan om rättssäkerheten till bankoutskottet, och där har majoriteten menat att man för närvarande inte har behov av att riktlinjer dras upp. representanterna för moderata samlingspartiet redovisar i reservation 3 en annan uppfattning. Metodiken med upplåningsbegränsning och sanktioner innebär problem, säger man, som snarast bör utredas. Nog förefaller det vara en rimlig önskan och ett välbehövligt bidrag till ett bättre psykologiskt klimat i kreditpolitiken. Jag övergår så till valutapolitiken. Majoriteten inom bankoutskottet har inte haft något att säga på denna punkt trots att det också här onekligen finns plats för frågetecken. Var det t.ex. psykologiskt riktigt att i höstas markera svaghet i den svenska valutaställningen, en svaghet som motiverade att Sverige skulle utnyttja den undantagsparagraf i OECD:s stadgar om kapitalrörelser som ger rätt att under viss period begränsa en del annars fria kapitalrörelser? Gav inte den åtgärden snarast ett stöd åt den skeptiska bedömning av den svenska valutan som redan dessförinnan kunnat konstateras? Försatte vi oss inte i en besvärlig situation när det gäller att i höst inför internationellt forum ställa upp till granskning av hur vi skött oss under respitåret?

Här, liksom om undantaget från OECD:s stadga, gäller väl att i sak är det inte så märkvärdigt, men de psykologiska verkningarna kan bli allvarliga. Sådana bedömningar borde inte en riksbanksledning försumma. Jag har tidigare sagt att man med goda skäl kan göra gällande att de starka restriktionerna för näringslivets kapitalanskaffning direkt motverkar åtstramningens primära syfte, nämligen att hejda valutaavtappningen. I stället för att hindra kapacitetsökningar och rationaliseringar borde man skapa förutsättningar för ökad, lönsam produktion. En parallell till detta finns på valutaområdet. Även där glömmer man att efterfrågan på svenska varor är god och att flaskhalsen är svårigheten att få fram mera varor. Om mera varor producerades i svensk regi för försäljning utomlands skulle mera valuta tillföras landet. Och nu kommer jag till anmärkningen mot den restriktionsoch regleringspolitik som bär riksbankens signum. Man tycks inte ha gjort klart för sig att produktion av varor utomlands i svensk regi i många fall skulle tillföra landet bättre valutanetto än utbyggnad inom landet. Det är ett obestridligt faktum att arbetskraften utnyttjas maximalt här hemma. Projekt som kräver nyanställning förutsätter alltså — direkt eller indirekt — import av utländsk arbetskraft. Dessa människor skall bo någonstans, de skall också ha service av olika slag. På de flesta industriorter här hemma är både bostäder och service bristvaror. Följaktligen måste en utbyggnad ske. Sådant kostar stora pengar av vilka en hel del representerar varor som importeras. Jag är övertygad om — och jag har sagt det förut i riksdagsdebatter — att det ofta valutamässigt ställer sig långt fördelaktigare att svenska företag tillvaratar sin know-how och kapaciteten i sin marknadsföringsorganisation med varor som produceras utomlands. Då ökar inte den redan alltför stora bristen på arbetskraft här hemma. Då behövs inte heller de dyrbara nyanläggningarna i bostäder, gator, skolor — kanske 150 000 kronor per person — som inflyttarna nu kräver och som i inte ringa utsträckning representerar importvaror eller varor som annars hade kunnat försäljas till utlandet. Den negativism som utlandsinvesteringar som riksbanken har demonstrerat i princip och praktik torde i sig själv vara en av orsakerna till den ogynnsamma utvecklingen av vår valutareserv. Det har visst blivit så, herr talman, att jag i denna inledande presentation av bankoutskottets båda utlåtanden hittills mest tagit utlåtandet om riksbankspolitiken som utgångspunkt. Men sakligt sett har jag ändå redovisat tankegångar även från utlåtandet om den allmänna ekonomiska politiken, bankoutskottets utlåtande nr 19. Reservationen 10 under det utlåtandet — antalet reservationer är faktiskt så högt — kunde lika gärna med sina synpunkter på näringslivets kapitalförsörjning ha fogats till utlåtandet om riksbankspolitiken. Detsamma gäller reservationen 6. Reservationen 9 för ett resonemang kring nödvändigheten av ett bättre samråd och en vidare diskussion kring den ekonomiska politiken för att ge en bättre förankring och ett större förtroende än vad fallet är nu. Den aspekten — den psykologiska om vi vill kalla den så — är, som jag redovisat, aktuell också för riksbankspolitiken. Skall statsupplåningen hållas nere — något som ur riksbankens synpunkt är högst önskvärt — måste statsutgifterna följas noggrant. Reservationen 1 uttalar sig till förmån för en besparingsutredning, reservationen 2 till för mån för en utredning om den nu betänkligt vildvuxna rationaliseringsverksamheten inom den offentliga sektorn. Vad som sägs i de båda reservationerna har helt nyligen fått stöd av uttalanden från planeringschefen Höök i finansdepartementet vid konferenser som Sparbanksföreningen ordnat nere i Skåne. Han har där uttalat sig i den riktningen, att den offentliga sektorn måste kontrolleras bättre, och han har framhållit att det behövs klara formuleringar om målsättning i olika sammanhang där sådana nu saknas. Det är just detta som sägs i reservationerna 3 och 4. Det behövs klarare formuleringar och målsättningar för samhällsverksamheten och en långsiktigare ekonomisk planering. I reservationen 5 hemställs om en utredning av hushållens sparvanor. Bakgrunden för det är naturligtvis den oroande nedgången i hushållssparandet. Reservationen 7 är förestavad av skepsis mot emissionskontroll, och med reservationen 8 är man tillbaka till resonemang om finanspolitikens konsekvenser på hela det ekonomiska fältet. Herr talman! När man studerar de handlingar som är underlaget för dagens ekonomiska debatt — dem som jag redovisade i inledningen av mitt anförande — får man många besked om bekymmer för folkhushållet. Jag började mitt inlägg med att erinra om ett par sammanfattande omdömen om kreditpolitiken. Av dem var finansministerns formulering »brutal» den kortaste. Både i fråga om kreditpolitiken och om valutapolitiken har jag nu här försökt visa att de hårda bandagen, långt ifrån att ge det bästa tillfrisknandet, kan innebära att vitaliteten och aktiviteten inom näringslivet hämmas på ett sätt som ökar våra svårigheter i stället för att bringa dem ur världen. Svenskt näringsliv har en betydande slagkraft. Om det finge bättre tillgång till kapital här hemma, friare möjlighe ter att agera på internationella marknader och — inte minst viktigt — ett annat psykologiskt klimat här hemma, skulle det svenska näringslivet säkert kunna ge sitt bidrag till att bryta de bekymmersamma trender som man nu tyvärr måste notera på olika håll i folkhushållet.

Herr talman! Jag tar till orda i anledning av bankoutskottets utlåtande nr 19. Här redovisas i flera motioner oppositionens syn på den ekonomiska politiken. Ingen hade väl väntat att utskottet skulle komma fram till ett enhälligt utlåtande — det förekommer inte heller mindre än tio reservationer, till vilka alla jag anslutit mig. Då jag vill motivera min anslutning till reservationerna är det naturligt att jag i första hand uppehåller mig vid de avsnitt som berör motionerna I: 814 och II: 950, som redovisar folkpartiets uppfattning, vilken för övrigt överensstämmer med centerpartiets. I motionsparet I: 814 och II: 950 analyseras ingående vår syn på det ekonomiska läget, finanspolitiken, prissituationen, investeringar och sparande, sysselsättningsoch regionalpolitiken, stabiliseringspolitiken, den ekonomiska planeringen och skattereformen. Dessutom ges en samlande översikt och en sammanfattning i nio punkter över några viktiga förslag, till vilka motionerna gett anledning. Ur de nio punkterna kan i korthet följande anföras. Budgetplaneringen bör utbyggas med ett längre perspektiv framåt. En översiktlig nationalbudget i arbetskraftstermer bör uppgöras. Den ekonomiska planeringen bör innefatta alternativa planer som underlag för de politiska instansernas prioriteringar. En översyn av statsutgifterna bör göras med jämna mellanrum, i syfte att främja kostnadsbesparingar och effektivitet. En sådan översyn bör nu igångsättas genom en parlamentarisk beredning. Den statliga finanspolitiken bör genom större flexibilitet bättre än som skett under senare år anpassas efter konjunkturerna. Regeringen bör på det internationella planet främja överenskommelser på det ekonomiska området, vilka skapar förutsättningar för en fortsatt ekonomisk expansion med bevarad stabilitet, hög sysselsättning och lägre räntenivå. Det enskilda sparandet bör uppmuntras genom lämpliga skattepolitiska åtgärder och utgivning av värdefasta obligationer. En sparundersökning bör skyndsamt verkställas. Ett ekonomisk-socialt råd med företrädare för statsmakterna, olika organisationer samt oberoende expertis bör inrättas i syfte att åstadkomma en bättre belysning av de samhällsekonomiska problemens verkliga läge och att förbereda de i motionen berörda stabiliseringskonferenserna. Konkurrensens värde för rationalisering, effektivitet, sänkta kostnader och varornas anpassning efter konsumenternas behov bör konsekvent tillvaratas. Jag har bara i sammanfattning anfört en del av de synpunkter som har framförts i dessa nio punkter. Motionerna utmynnar i direkta yrkanden i fem olika avseenden. Det första yrkandet är att vi hemställer att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om utredning och förslag i syfte att belysa verkningarna på produktion, sysselsättning och inkomstfördelning av olika finanspolitiska åtgärder.

För det tredje anhåller vi om utredning och förslag i syfte att belysa hushållens sparvanor och stimulera det personliga sparandet. För det fjärde hemställer vi att en parlamentarisk utredning tillsättes med uppgift att utarbeta riktlinjer för en ekonomisk planering i enlighet med vad som ovan utvecklats, och för det femte begär vi att en parlamentarisk utredning tillsättes för översyn av statens utgifter i syfte att främja kostnadsbesparingar. Herr talman! Med hänvisning till de olika reservationer som har avgivits vill jag här inskränka mig till att återgiva en del av den lydelse som vi reservanter hade önskat att utskottets utlåtande hade fått med anledning av yrkandena i motionerna I: 814 och II: 950. Dessa återkommer för det första under reservation 1 under punkten A, där det bl.a. anförs i reservationen: >Utskottet erinrade förra året om den besparingsutredning som genomfördes i slutet av 1950-talet. Inom denna utredning kunde enighet nås mellan representanter för de olika politiska partierna på en rad punkter, omfattande inte oväsentliga belopp. Mot bakgrund bl.a. av den analys av konsekvenserna av den offentliga sektorns tillväxt som redovisas i motionerna 1:500 och II: 576 samt i motionen II: 573 finner utskottet det motiverat att en förnyad översyn av statsutgifterna görs genom en parlamentarisk utredning.

Det är därvid väsentligt att utveckla prognosmetodiken. Planeringen måste vidare inriktas på att klarlägga olika handlingsalternativ och dessas konsekvenser.» Jag läser vidare litet längre ned i reservationen: >»En viss utveckling och förbättring av den statliga planeringen sker givetvis fortlöpande. Utskottet anser emellertid att det nu krävs en samlad översyn genom en parlamentarisk utredning.> I denna reservations kläm finns också kravet på att man tillsätter »en parlamentarisk utredning med uppgift att utarbeta riktlinjer för en ekonomisk planering i enlighet med vad utskottet ovan anfört». Jag övergår sedan till reservationen 5 beträffande utskottets hemställan under F.

Jag kommer sedan till reservationen 8 beträffande utskottets hemställan under I. Där framhålles bl.a. följande: »Det är enligt utskottets mening av stor vikt att ekonomisk-politiska beslut kan grundas på bästa möjliga kunskap om samband av det slag motionärerna nämner. Givetvis ägnas såväl inom den ekonomiska forskningen som på andra håll uppmärksamhet åt vissa av dessa frågor. De utredningar med en bredare inriktning som tidigare utförts torde numera inte kunna sägas vara helt aktuclla.» Det utmynnar i en begäran att Kungl. Maj:t tillsätter en utredning rörande verkningarna av finanspolitiska åtgärder i enlighet med reservanternas skrivning. Därefter kommer jag till reservationen 9, vid utskottets hemställan under K, beträffande ett ekonomisk-socialt råd. Här står bl.a. följande: »En viktig förutsättning för att stabiliseringspolitiken skall kunna bedrivas med framgång är enligt utskottets uppfatt ning att det hos olika grupper finns kunskap om förutsättningarna för de åtgärder i detta syfte som vidtas.

På olika sätt kunde sålunde ett ekonomisk-socialt råd bidra till att skapa ökade förutsättningar för en effektiv stabiliseringspolitik.» Därmed har jag gått igenom de reservationer som sammanhänger med behandlingen av de gemensamma partimotionerna från folkpartiet och centerpartiet. Jag vill också framhålla att jag har anslutit mig till reservationen 10 som berör utskottets motivering i övrigt. Herr Regnéll har tidigare mycket klart framhållit hur viktig den skrivningen varit med tanke på hela det ekonomiska komplex som nu behandias.

Herr talman! Jag skulle kunna yrka bifall till reservationerna redan nu men ber att få göra det i samband med att övriga yrkanden framställes.

Herr talman! De reservationer som avgivits från vårt håll till bankoutskottets utlåtande nr 18 om ansvarsfrihet för bankooch riksgäldsfullmäktige avser tre olika områden av riksbankens verksamhet. De rör kreditpolitiken, valutapolitiken och omständigheterna kring den s.k. 360-procentsräntan. Jag skall ta upp dessa områden till presentation var för sig. Vad först angår kreditpolitiken erinrar vi i reservationen om att vi under flera år varnat för konsekvenserna av den ryckiga kreditpolitik som riksbanken har fört. Riksbanken har vid olika tillfällen med konstlade medel sparkat på kreditgivningen och sedan, när det visat sig att detta var felaktigt med hänsyn till valutautvecklingen, har man dragit åt tumskruvarna på kreditgivningen så kraftigt, att låntagarna och företagen hamnat i orimligt svåra situationer. De konstlade medel som kommit till användning har varit att riksbanken köpt obligationer, dels av riksgäldskontoret, dels av marknadsinstituten och därigenom pumpat in likvida pengar i marknaden. 1968 sänktes räntorna utan att de underliggande, i verkligheten bestämmande marknadsfaktorerna givit bestående underlag för en sådan politik. Särskilt missanpassat har detta varit när riksbanken inte observerat den grundläggande förändring som inträtt i vårt valutaläge från 1967. Dessförinnan tillfördes vårt land i genomsnitt netto 500 miljoner kronor om året i valutor, men därefter vände utvecklingen och vi började förlora valutor de första åren 1967 och 1968 med ett eller annat hundratal miljoner kronor. I förhållande till de goda åren är det en ganska avsevärd förändring från ett plus av 500 till ett minus av 200 miljoner kronor, d.v.s. 700 miljoner kronor. Det borde riksbanken ha observerat, och som vi i våra reservationer 1968 och 1969 har sagt borde den ha gått in för en smidig anpassning av kreditpolitiken i restriktiv anda till vad det nya läget bjöd. I stället tilläts kreditexpansionen inte bara att fortsätta utan man ökade på ända till dess att det i fjol framstod i blixtbelysning, att det höll på att gå alldeles på tok. Vi tycker oss ha ganska klara papper, ty vi har givit tydliga varningar i god tid fastän de makthavande inte har velat lyssna därpå. Under fjolåret förlorade vårt land stora valutabelopp och fick då en brist på både kapital och likvida medel. Skulle riksbanken ha sökt häva denna marknadsutveckling med kredit, skulle resultatet ha blivit att valutautflödet påskyndats. Sent omsider har riksbanksledningen kommit underfund med detta och gått in för att motverka en ytterligare försämring av handelsbalansen. Det är naturligtvis bra och riktigt. Men genom dröjsmålet med omläggningen till den nya och mera marknadsmässigt bestämda kreditpolitiken blev det en extrem häftighet i kreditåtstramningen. Jag tror jag vågar säga att det råder en betydande enighet i landet om att kreditgivningen måste vara restriktiv så att vi inte fortsätter att förlora valutor. Men just därför är det så mycket viktigare att bördorna av bristen på lånemedel fördelas rättvist. Att lägga hela bördan på näringslivet och av en minskad total tillgång på lån låta såväl staten som bostadsbyggandet inte endast få lika mycket som tidigare utan t.o.m. ännu mer i absoluta tal kan jag inte finna svara mot rimliga krav på rättvisa. Näringslivets kreditandel reducerades i fjol till bara drygt hälften av vad den var 1968. Det är verkligen inte att undra på att valutautvecklingen blivit ogynnsam när krediter vägras för att finansiera exporten. Vi har därför uttalat, att de generella direktiven om prioritering av krediter för staten och bostadsbyggandet borde ha getts en förnuftig tillämpning så att följderna för valutautvecklingen inte blir negativa. Dessutom får inte kreditpolitiken bli så ryckig att folk inte förstår meningen med dessa tvära kast; man förlorar då förtroendet för kreditpolitikens handhavande. Jag skall nu övergå till att något kommentera valutapolitiken. Det som även i år faller i ögonen är frånvaron av varje uttalande därom i majoritetens utlåtande. Detta måste tolkas som att majoriteten är helt nöjd med vad som hänt på detta område under det gångna året. Det förvånar mig att man kan vara nöjd med valutaförluster av ca 1,7 miljarder kronor. Vi reservanter är bekymrade och sticker inte under stol därmed. Vårt partis representant i bankofullmäktige har också givit uttryck åt meningen att något måste göras för att återställa guldoch valutakassan. Jag vill för min del understryka angelägenheten av att riksbanken ger högsta prioritet åt denna uppgift. Även om vi temporärt kan låna litet pengar utomlands, t.ex. i Internationella valutafonden, för att klara oss över en tillfällig knipa, anser jag det inte tillrådligt att långsiktigt basera vår betalningsbalans på kapitalimport. Under fjolåret har kronans yttre värde hävdats mot dollarn. Den vaga uppluckring i kronkursen mot dollarn som ägde rum under några diskussionsfyllda dagar i februari visar dock enligt min mening att man inte får ta allting för självklart i fråga om det valutapolitiska målet. Det är också av avgörande betydelse att man har resurser att försvara sin målsättning. Jag har tidigare betonat att det för kronans yttre värde är viktigt att riksbanken har en guldkassa av tillräcklig storlek. Det kan komma tillfällen då detta är ganska ofrånkomligt. Jag vill också, herr talman, säga några ord om reservationen under punkten 2, som gäller åtgärder för direkt begränsning av bankernas upplåning i riksbanken. Vi delar utredningsmannens uppfattning att en rättslig bedömning av riksbankens handlande på det kreditpolitiska området måste göras viäsentligen från offentligrättslig och icke från civilrättslig ståndpunkt, men vi finner det också, inte minst med hänsyn härtill, i högsta grad angeläget att allmänheten och alla berörda parter känner till myndigheternas ståndpunktstaganden, så att de vet vilka regler de har att rätta sig efter. Detta an ser vi vara en ur rättssäkerhetssyn punkt synnerligen viktig fråga. Utredningsmannens tveksamhet inför den mycket höga s.k. straffränta som uttagits delas också av oss reservanter. Såsom vi påpekat i reservationen införde riksbanken under 1969 en ny teknik för bankernas upplåning i riksbanken.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
Herr talman! Jag skall ägna mig uteslutande åt bankoutskottets utlåtande nr 18. Herr Bengtsson i Landskrona kommer senare att företräda utskottsmajoriteten när det gäller bankoutskottets utlåtande nr 19. Av bankoutskottets utlåtande nr 18 framgår det att utskottet är enigt om att tillstyrka ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Till utlåtandet är fogade fyra reservationer — tre från moderata samlingspartiet och en från centerpartiet — i vilka man föreslår skrivningar avvikande från majoritetens. I reservationen 1 a anför moderata samlingspartiets representanter bl.a. att riksbanken kunnat och bort beakta olika omständigheter i samhällsekonomin på ett tidigare stadium, så att tvära kast och ryckighet i kreditpolitiken kunnat undvikas, och att en smidigare, i restriktiv anda genomförd kreditpolitik skulle ha varit möjlig. Jag tror inte att det är så enkelt, som man här i efterhand skisserar upp, att i förväg exakt räkna ut hur snabbt och i vilken omfattning produktion och efterfrågan skall växa. Detta är ju just vad som har hänt. Den konjunkturuppgång som började skymta hösten 1968 ökade otroligt snabbt under 1969 och fick till följd en starkt ökad efterfrågan på arbetskraft. Det blev med andra ord en hastig vändning från en stimulerande inriktning av den ekonomiska politiken 1968 till en mycket restriktiv ekonomisk politik 1969 för att därigenom dämpa en alltför stark överhettning i ekonomin. Det tog sig uttryck i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bl.a. en förskjutning av efterfrågan från sommartill vinterhalvåret. Vidare skärptes prövningen av ansökningar om igångsättningstillstånd för oprioriterat byggande, och statliga industribeställningar senarelades. En ytterligare skärpning av kreditpolitiken vidtogs genom en räntehöjning från 5 till 6 procent i februari. Trots detta ökade efterfrågan mycket snabbt, vilket tog sig uttryck i en försvagning av bytesbalansen med utlandet. Resultatet blev att bytesbalansens underskott steg med ungefär en halv miljard kronor och valutareserven minskade undan för undan hela 1969 med undantag för de två sista månaderna. Redan i februari vidtogs en rad kreditpolitiska åtgärder. Jag nämnde nyss räntehöjningen. Vidare förordnades det om likviditetskvoter för affärsbankerna och om sanktioner för den händelse de lagstadgade kvoterna underskreds. Vi kan emellertid med tillfredsställeise konstatera att bostadsfinansieringen kunnat klaras utan större svårigheter trots det kärva ekonomiska klimatet. Vi noterar också att riksbanken, samtidigt som den har att beakta sin primära uppgift att värna om penningvärdets stabilitet, har medverkat till att anpassa krediterna så att de av riksdagen fastlagda ramarna för bostadsbyggandet kunnat hållas. Såvitt jag kan förstå gör moderata samlingspartiet i sin reservation beträffande finansieringen av bostadsbyggandet uttalanden som innebär att det är berett att åsidosätta riksdagens tidigare fattade beslut. Riksbanken följer ett enhälligt riksdags beslut 1962. Jag anser det betänkligt att utan vidare rekommendera en åtgärd som innebär att vi går ifrån detta beslut. Innan vi gör det måste riksdagen fatta ett nytt beslut. Trots de skärpningar som vidtogs under våren fortsatte den ogynnsamma utvecklingen av betalningsbalansen, vilket fick till följd ytterligare åtgärder i syfte att skärpa kreditpolitiken bl.a. genom en ny räntehöjning den 10 juli från 6 till 7 procent. Riksbanksfullmäktige rekommenderade direkta begränsningar av bankernas utlåningsmöjligheter, och åtgärder inriktades även på att motverka försämringen av betalningsbalansen genom att valutaregleringen skärptes. Naturligtvis kan en så kraftig åtstramning i kreditpolitiken inte gå spårlöst förbi; många välmotiverade låneanspråk måste skjutas på framtiden. Utskottet anser emellertid att den hårda kreditpolitiken varit nödvändig för att bevara dåen samhällsekonomiska balansen. Utskottet ansluter sig således till bankofullmäktiges uppläggning av kreditpolitiken. Vi anser också att de olika medel som kommit till användning varit väl avvägda. Reservanterna för sin del menar också att den restriktiva kreditpolitiken varit nödvändig, vilket utskottets ärade ordförande även framhållit. Beträffande centerpartiets reservation 1 b angående räntepolitiken vill jag framhålla att grunderna för de vidtagna åtgärderna klart framgår av riksbankens verksamhetsberättelse. Räntan har som jag tidigare sagt höjts i två omgångar till en nivå som för vårt land kan tyckas vara i kraftigaste laget. Men dessa åtgärder är ju betingade bl.a. av den överhettade samhällsekonomi som vi för närvarande har och hade även under 1969. Utskottet delar riksbankens uppfattning, att trots den kraftiga skärpning av kreditpolitiken som genomförts genom olika andra åtgärder, så har den räntehöjning som vidtogs den 10 juli varit befogad för att ännu mer bestämt slå fast behovet av kraftfulla kreditåtstramningsåtgärder. Vidare kan man kanske förklara ränteuppdrivningen genom att hänvisa till de utomordentligt höga räntesatser som förekommer utomlands — detta förhållande torde vara ytterligare en anledning till vårt nu höga ränteläge, även om det inte är den primära orsaken. I reservationen 2 vill moderata samlingspartiets utskottsrepresentanter tillfoga en utförligare beskrivning av valutapolitiken. Man pekar, liksom jag nyss gjorde, bl.a. på det höga internationella ränteläget. Man anser att den träffade överenskommelsen mellan USA och Sydafrikanska republiken om förutsättningarna för tillförsel av guld till det internationella valutasystemet skulle kunna medföra en lägre räntenivå. Avslutningsvis menar reservanterna att riksbanken skall ge återuppbyggnaden av guldoch valutakassan högsta möjliga prioritet. Detta har också vitsordats av reservanternas talesman herr Enarsson. Reservanterna tror inte att — som valutastyrelsen antyder — det är möjligt att långsiktigt basera betalningsbalansen på kapitalimport. Vi tror inte heller att vi genom kapitalimport utan vidare kan klara betalningsbalansen men det är, som valutastyrelsen antytt, en tänkbar väg bland flera andra. Det första stycket i reservationen finner vi emellertid helt missvisande. Reservanterna anser att den valutapolitiska målsättningen under året gått ut på att hävda kronans yttre värde i förhållande till den amerikanska dollarn och att den målsättningen inneburit en bindning med ytterligare inriktning på dollarn. Det förhåller sig ju snarare så, att målsättningen gått ut på att hävda kronans värde gentemot alla västvalutor. Vi anser också att det resonemang som reservanterna för, nämligen att vi till varje pris snabbt skall återuppbygga den metalliska kassan, är inaktuellt. Det finns, såvitt vi kan se, ingen anledning för riksbanken att samla guld i kassavalvet, där guldvalutan ligger utan att ge någon ränteavkastning. Vi kan således inte dela reservanternas uppfattning om guldkassans betydelse ur internationell likviditetssynpunkt. Vi anser det för övrigt osannolikt att ett guldtillskott skulle medföra en lägre räntenivå. Utvecklingen av det internationella ränteläget torde bli beroende av andra omständigheter, framför alit av den ekonomiska politik som kommer att föras i de ledande industriländerna. Även vid punkten 2 i utskottsutlåtandet, som gäller åtgärder för direkt begränsning av bankernas upplåning i riksbanken, har moderata samlingspartiets ledamöter reservationsvis en avvikande skrivning. I den delen gäller det de åtgärder som vidtogs den 10 juli enligt beslut av bankofullmäktige. Riksdagsrevisorerna har i detta sammanhang i sin revisionsberättelse framhållit att de med hänsyn till de vidtagna åtgärdernas stora räckvidd funnit det vara av intresse att undersöka frågan om de rättsliga grunderna för dessa åtgärder. Revisorerna uppdrog åt ställföreträdande justitieombudsmannen Bertil Wennergren att verkställa denna utredning. Utredaren har sedermera i ett mycket omfattande material redovisat hela denna problematik. Jag tycker för övrigt att det är bra att revisorerna vidtog denna åtgärd för att skapa klarhet i frågan och eventuellt undanröja varje misstanke om att riksbanken skulle ha överskridit sina befogenheter.

Det innebär också att riksbanken har rätt att avstänga en bank från upplåning när bärande skäl! talar för det. När det gäller frågan om riksbankens befogenhet att använda straffränta — vilket kanske inte är det rätta ordet i detta sammanhang — av viteskaraktär som tvångsmedel anser utredningsmannen, att det inte med riksbankens mycket vida fullmakter och befogenheter inom penningpolitiken kan anses att riksbanken missbrukat sina befogenheter. Herr talman! Jag tror det kan vara av intresse att i kammarens protokoll läsa in vad utredningsmannen anför som slutord i sin utredning.

Jag kan inte finna», säger han vidare, »att riksbanken överskridit sina befogenheter genom att betinga sig s.k. straffränta vid affärsbanks upplåning i riksbanken utöver fastställd limit.> Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till bankoutskottets förslag under punkten 1 i utskottets utlåtande nr 18.